Herr talman! Herr Björk i Göteborg har faktiskt förvånat mig, dock inte riktigt på den punkt där han väntade sig det. Han sade nämligen, att om radioledningen fullt ut tillämpade de riktlinjer som riksdagen beslutat skulle situationen bli bättre. Det skulle innebära att radioledningen inte gör det i dag, och i så fall finns det också skäl att anta att bolaget därmed har brutit mot avtalet och alltså anledning att aktualisera 19 §, som var på tapeten i interpellationsdebatten i går, och påkalla utredning av detta i och för sig mycket allvarliga förhållande. Beträffande herr Björks återgivande och kritik av vad jag sade kan jag inskränka mig till att instämma i herr Wikströms senaste yttrande, eftersom han på ett elegant sätt beskrev, hur herr Björk brukar göra och också den här gången gjorde. Inom pressen är det inte alltid så bra med konkurrens, säger herr Björk. Jo, det är det nog, eftersom vi har presstöd här i landet för att garantera att en konkurrens bibehålls. Och det är väl i ett visst syfte. Om vi t.ex. har två tidningar, så innebär det att de två tidningarna kan bevaka varandra. Om en människa blir orättvist behandlad i ett medium, kan hon gå till ett annat och få rättelse. Så går det faktiskt inte till i radio och TV, och det är ett av skälen till att motsätta sig monopolsituationen. Inledningsvis försökte herr Björk — och det är ju programenligt för en socialdemokrat — att beskriva den borgerliga oppositionen som splittrad även i denna fråga. Han sade: Hur skulle en radiooch TV-politik se ut under en borgerlig regering? Nu är skillnaderna faktiskt inte så förskräckligt stora, eftersom jag för min del ögonblickligen vill utreda frågan hur vi skall ha det och centerpartiet och folkpartiet vill vänta litet. Jag tycker nog det bör gå ganska lätt att skapa en gemensam uppfattning beträffande den frågan. Men jag tyckte mig höra en försonlig ton i herr Björks inlägg om framtidens etermedias situation. Det förvånade mig faktiskt inte eftersom herr Björk ju är en intelligent man som väl förstår att vi här har stora och betydelsefulla problem vilka ganska snart behöver utredas. Den tänkbara förklaringen till att han inte har velat stödja vårt motionsyrkande är väl att han — och det kan jag kanske förstå — anser att initiativet bör komma från den nu sittande regeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr Björk i Göteborg för den blomma han överräckte till mig då det gällde min person utanför den här talarstolen Jag känner mig själv och tycker att han nästan överskattade mig. När herr Björk uppträder här är han litet för magistral och rättar oss alla. Jag måste då kvittera med att säga att man får en betydligt mjukare uppfattning av herr Björk då man träffar honom på andra håll. Sedan kallar han boken som jag citerade för en notorisk skandalskrift. Jag har inte läst den i dess helhet — jag har intresserat mig för den sedan jag hört ett program i radio om den. Men jag tycker att herr Björks syn på journalister som vistats länge i Sverige är väl mörk. Det finns många riktiga uppgifter i boken — det har jag kontrollerat. Herr Wallquist har t.ex. sagt att ”TV-apparater är tätare koncentrerade i Sverige än i andra länder”. Det är väl riktigt. Att herr Wallquist är socialist måste väl också vara riktigt. Det där om pressen stämmer också, herr Björk. Och i boken citeras även Olof Lagercrantz, som har sagt: ”Om nyheterna är objektiva och bara avser att informera då är det konservatism. I ett litet land som Sverige har en dagstidning som DN en ofantlig makt. Alldeles ensamma kan vi faktiskt svänga hela opinionen.” Jag tror mig ha hört precis det yttrandet av denne framstående redaktör. Orden ”informera” och ”formera”, som jag citerade ur skriften, stämmer mycket bra med ett papper som jag har här i handen. Per Persson, som enligt Sveriges Radios presentation är kanalchef på ljudradion, skriver: ”Radio och TV kan alltså helt legitimt anses höra till de krafter som förändrar vårt samhälle. Vietnamdebatten, jämlighetsfrågan, miljödiskussionerna, kampen mellan att äga och vara ägd — det är några av de aktuella ämnen som tittare och lyssnare kan testa sig själva på: hör de till gruppen för det bestående i samhället eller till gruppen för det föränderliga?” Jag tyckte att det stämde alldeles utmärkt med det som sades i den bok jag citerade. När herr Björk sedan talade om att konkurrensen nu måste medföra låga smakriktningars dominans, tycker jag också att han är pessimistisk. Tyvärr var herr Björk som ambassadör, som han visst är nu, förhindrad att följa med på resan till England i höstas när utskottet var där. Vi upplevde faktiskt att det finns någonting som liknade konkurrens i etermedia, och jag tror inte att vi fick det intrycket att det var låga smakriktningar som styrde utvecklingen där; jag tillåter mig att ha en annan uppfattning. Så frågade herr Björk om jag inte skall tänka på demokratisk mångsidighet i programutbudet. Jag har läst mitt yttrande nu, och där sade jag att vi naturligtvis måste kompromissa. Vi kan inte få allt vad vi vill, vi måste ta hänsyn till olika smakriktningar. Men å andra sidan, att det skall vara som det är i dag, mot — vill jag säga — majoriteten av det svenska folket, så att verksamheten domineras av det som är negativt, det måste vara oriktigt. Till herr Berndtson i Linköping vill jag säga att det finns två bovar i Vietnam, inte bara en.
Herr talman! Herr Björk i Göteborg anförde att det kunde vara klokt av ledningen för massmedia att lyssna på riksdagens mening. Då borde ju slutsatsen bli att man i likhet med vad vpk har begärt gör uttalanden om programpolitiken och underhållningsvåldet. Han frågade också vad jag har att klaga på, eftersom han anser att de idéer jag företräder har blivit överrepresenterade i massmedia. Det leder mig till tanken att herr Björk också har drabbats av talet om vänstervridning och att han i det fallet ligger de borgerliga bra nära. När det gäller frågan om underhållningsvåldet, så har inte vi begärt import av andra våldsserier än de som nu finns, utan vi har menat att riksdagen skall uttala sig mot underhållningsvåldet oberoende av var dessa filmer Jag hade nog också förväntat mig en synpunkt från herr Björk i Göteborg på varför Sveriges Radio enligt utskottets mening bör tillhöra Svenska arbetsgivareföreningen, men det kom ingen sådan kommentar. Att de borgerliga anser det kan jag begripa, men det borde vara något annorlunda för socialdemokraternas del. Eller är den frågan, herr Björk, helt ointressant?
Herr talman! Herr Wikström och fru Mogård försäkrar att de borgerliga nog skall komma överens om en gemensam radiooch TV-politik. Ja, men det är väl ändå dags att förbereda det — det är val om mindre än ett år. Skillnaderna mellan er har ni nu diskuterat i flera timmar med mycket obetydlig socialdemokratisk inblandning. Att det tänkta programrådet är avsett för kontroll och övervakning framgår väl ändå ganska tydligt av folkpartistiska uttalanden om att det som sägs inom detta programråd skall vara vägledande för verksamheten och skall vara någonting som producenterna bör rätta sig efter. Fru Mogård undrar om jag menar att radioledningen brutit mot avtalet och om det inte i så fall motiverar ingripande. Ja, situationen är ju komplicerad på det sättet att radioavtalets formuleringar givetvis är tänjbara och att det måste gå ganska långt innan man direkt konstaterar ett avtalsbrott samt att det måste vara svårt att med säkerhet fastställa vad som i det enskilda fallet konstituerar ett avtalsbrott. Men när riksdagen väl gör en markering i de stora frågorna och stödjer strävandena att ge radioledningen en ökad auktoritet och ökade möjligheter att fullt ut tillämpa avtalet, då får man väl ändå betrakta det som en säkrare och riktigare väg än att här aktualisera frågan om det till äventyrs har förekommit avtalsbrott. Jag tycker inte att herr Nilsson i Agnäs skall ägna mera tid åt att försöka försvara Mr Roland Huntford — han är inte värd det. Herr Berndtson i Linköping vill alltjämt inte förstå varför utskottet sett sig förhindrat att göra ett speciellt uttalande om underhållningsvåld. Vi har givit honom förklaringen flera gånger, och jag kan också erinra honom om min motfråga: Om vi skulle markera en specialåsikt just i denna fråga, varför skulle vi då inte också uttala oss mot tendenser till politisk våldsromantik i Sveriges Radios programverksamhet? Eller menar kanske herr Berndtson att det i och för sig är mera acceptabelt? Vad gäller Sveriges Radios förhållande till Arbetsgivareföreningen är det ju helt enkelt så att riksdagen inte rimligen har skäl att uttala sig i sådana frågor när det gäller företag som icke är statliga, och Sveriges Radio-TV är icke ett i vanlig mening statligt företag.
Herr talman! Fru Mogård har vitsordat herr Björks i Göteborg intelligens. Jag har vitsordat herr Björks elegans. Nu vill herr Björk också att jag i fråga om programrådet skall ge honom rätt i sak. Men, herr Björk, någon måtta på vänligheterna får det väl ändå vara!
Herr talman! Herr Björk i Göteborg återkom till behovet av en gemensam borgerlig manifestation beträffande etermediapolitiken. Nu har vi ju faktiskt gemensamt med socialdemokrater och kommunister åstadkommit ett tänkvärt aktstycke i det betänkande som föreligger, och vidare har vi från mitt eget parti velat ha en utredning om framtidens etermediapolitik, varom ingen någonting vet — varken herr Björk eller någon av de andra ledamöterna. Det är det som är så nödvändigt att vi får veta. Jag har fattat det så att herr Björk i varje fall har problemen fullständigt klara för sig och att han kommer att tala med departementschefen i det här fallet, så att vi ganska snart får dessa stora frågor utredda.
Herr talman! Först några ord till herr Nilsson i Agnäs. Han sade att det finns två bovar i Vietnam, och enligt herr Nilsson fanns det då tydligen också två bovar i våra ockuperade grannländer. Jag har gjort den jämförelsen. Sedan vill jag säga till herr Björk i Göteborg, att det förhållandet att våldet förekommer som egenvärde i underhållningen väl måste ge den här frågan en särskild betydelse. Jag vet inte vad herr Björk menar med det politiska våldet, men i den mån det skildrar den verklighet som finns har det ju en annan betydelse än våldsprogram som underhållning. Vidare måste jag säga att det inte är mycket till stöd som fackföreningsfolket kan få av herr Björks inlägg här i dag i vad gäller kampanjen mot 32 § och liknande bestämmelser i SAF:s stadgar, ty just den typen av bestämmelser borde vara motiv nog för Sveriges Radio att utträda ur SAF, men det kan tydligen inte herr Björk för ett ögonblick tänka sig.
Herr talman! Fru Mogård är glad över att samtliga partiers representanter i kulturutskottet — moderata samlingspartiet, folkpartiet, centern, socialdemokraterna och vpk — har kunnat enas om en rad viktiga och vägledande uttalanden om Sveriges Radios verksamhet. Det är jag också glad över. Men när moderaterna sedan har kommit med sina speciella utredningskrav har de inte lyckats få stöd för dem av något av de andra partierna, och det bådar väl inte särdeles gott för samarbetet inom en borgerlig trepartiregering! Sedan förstod inte herr Berndtson i Linköping vad jag sade om politisk våldsromantik. Det tycker jag var intressant. Herr Berndtson har med andra ord ingen känsla för hur farligt det kan vara att inför okritiska lyssnare skapa ett intryck av att problem och missförhållanden i en demokrati låter sig lösas med våldshandlingar. Det finns nämligen en romantisering av våldet i en del av Sveriges Radios program. Jag betraktar det som ett allvarligt problem, och jag hoppades att också herr Berndtson skulle göra det.
Herr talman! Vi har ju fler grannländer än grannländerna i väst, vi har t.ex. de baltiska grannstaterna. Jag vet att det där har funnits många bovar, och det finns alltjämt flera kvar. Jag är en av dem som lider och upprörts av vad som sker i Vietnam, och jag tar inte den amerikanska politiken där i försvar. Men jag kan inte vara så ensidig och blind på ena ögat, att jag säger att amerikanarna är de enda som har felat där och handlat skräckinjagande och fruktansvärt. Jag vet alldeles bestämt att det också finns andra makter som invaderar Vietnam och där sätter in sina flygplan och andra stridskrafter. Och då tycker jag att herr Berndtson i Linköping, som jag uppskattar på många sätt, också kunde anstränga sig att förstå oss som upprörs av att en part alltid svartmålas och en annan alltid försvaras.

Herr talman! Jag vill begagna detta tillfälle till att instämma i fru Åsbrinks anförande. Det var sannerligen tänkvärda ord, väl värda att begrundas inte minst av ledningen av Sveriges Radio. Jag är också övertygad om att hennes ord och tankar delas av en mycket stark opinion ute i landet. Sedan vill jag helt kort kommentera två av de motioner som jag har väckt tillsammans med herr Johansson i Skärstad, nämligen motionerna 60 och 61. Radiooch TV-apparater anses numera ingå i varje hem av s.k. svensk genomsnittsstandard. Den kostnad som radio och TV betingar i inköp samt kostnaderna för årliga licenser betraktas som överkomliga av dem som vill ha möjligheter att utnyttja dessa nyhetsoch underhållningsmedia. För en del människor betyder dessa massmedia emellertid mera. De bryter den isolering och ensamhetskänsla mången känner i dagens samhälle. Ju mer isolerad en människa lever, desto större behov har hon av de kontaktmöjligheter som radio och TV kan erbjuda. Det finns en mycket stor grupp människor i vårt land som lever i en påtvingad isolering. Det är de människor som på grund av sjukdom eller handikapp ställs vid sidan om arbetslivet och gemenskapen med andra människor. Denna grupp har i allmänhet mycket begränsade ekonomiska resurser. De måste utöver inköpssumman för en radioeller TV-apparat även räkna med den årliga licensavgiften, som för dem utgör en betydande kostnad. När det gäller anskaffandet av radiooch TV-apparater kan socialvården eller handikapporganisationerna ge ett ekonomiskt bidrag. Detta faller inom kommunernas kompetensområde. Möjlighet att för detta ändamål använda donationsmedel finns också i vissa fall. I motionen 61 har vi motionärer hemställt att riksdagen skall begära utarbetande av riktlinjer för befrielse för vissa handikappade från skyldigheten att betala avgift för innehav av radiooch TV. Vidare har vi begärt ekonomiska lättnader för vissa handikappgrupper vid inköp av TV-apparater. Utskottet har avstyrkt motionsframställningen med hänvisning till att handikapputredningen prövar frågan om att vissa handikappgrupper skulle få möjligheter till befrielse från licensavgift för innehav av radiooch TV-apparater och att frågan om ekonomiskt bidrag för inköp av TV-apparater också är föremål för prövning i utredning. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande. Däremot vill jag uttala en önskan om ett positivt resultat av utredningens arbete. Jag hoppas att det inte skall dröja alltför länge innan utredningen framlägger sina förslag. Så var det den andra motionen, nr 60, som jag också skulle vilja säga några ord om. I den motionen har jag begärt att riksdagen skall hemställa om skyndsam undersökning inom Sveriges Radio-TV av möjligheterna att i större utsträckning än vad som sker förse TV-programmen med textremsor för att de döva och hörselskadade skall få större möjligheter att ta del av programmen i TV. Jag behöver inte närmare utveckla vilket handikapp det måste vara för en icke hörande att se TV-program och inte kunna ta del av dem på grund av att han inget hör och att det inte finns någon textremsa. Textremsorna ger de hörselskadade stora möjligheter att följa TV-programmen. Jag vill gärna ha sagt att jag knappast vet någon som inte varit inne på dessa frågor vid alla de sammankomster där hörselskadade och döva samlas; man för då alltid på tal möjligheterna att få flera textade program i TV. Åtskilliga uppvaktningar och skrivelser i detta ärende har överlämnats till ledningen för Sveriges Radio-TV. Vi som är hörande måste finna oss i det eventuella obehag som det skulle kunna innebära att se textade program, detta i vetskapen om att vi gör många tittare lyckliga därmed. Nu vill jag gärna ha sagt, herr talman, att jag tror mig ha funnit att under senare tid de textade programmens antal har ökat i TV. Detta förhållande hälsar jag med allra största tillfredsställelse, och jag tror mig kunna tala på många av de icke hörandes vägnar. Men jag hoppas att vi skall komma så långt att de allra flesta program som sänds i TV skall vara försedda med en textremsa. Med teknikens hjälp borde det snart vara möjligt att mot en rimlig kostnad kunna koppla på en särskild apparat vid sidan av TV-apparaten. Med denna apparats hjälp kunde den som önskar få se programmet med textremsa. Jag vet att en dylik apparat förekommer på uppfinningsstadiet, men den måste kunna tillverkas och säljas till ett så lågt pris att allmänheten får råd att skaffa sig den. Utskottet avstyrker, herr talman, motionen med hänvisning till pågående överväganden inom handikapputredningen och med hänvisning till att Sveriges Radio i samråd med olika intressenter håller på att arbeta fram tekniska metoder avsedda att hjälpa de hörselskadade att ta del av radiooch TV-programmen. Med hänsynstagande till den pågående utredningen och till det arbete som enligt vad utskottet anfört pågår vid Sveriges Radio finner jag ej skäl föreligga för att yrka bifall till motionen. Jag har alltså, herr talman, inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Till herr Björks i Göteborg avsiktligt nedvärderande bedömning av folkpartiförslaget om ett programråd skall jag strax återkomma. Den egentliga orsaken till att jag ännu en gång begärde ordet i den här debatten var närmast några uttalanden som gjordes av fru Johansson i debatten tidigare i dag, när hon yttrade sig om programrådet och hävdade att det var ett oformligt sätt att arbeta på och att erfarenheterna inom BBC i England inte var särskilt goda på det här området. Utskottet hade gjort en resa och kunnat skaffa sig information om den saken. Jag anser att hennes bedömning på den här punkten är missvisande. Jag har gått igenom vår reserapport för att kontrollera vad som har skrivits i den just beträffande denna fråga. Det visade sig då att vid BBC Radio-Manchester, som vi besökte, hade man hjälp av ett lokalt råd. Det rådet hade inte några beslutsfunktioner. Det utsågs förr av ministern men utses numera av BBC:s ledning. Rådet hade 14 medlemmar och skulle återspegla regionens sammansättning. Ordföranden i rådet var en affärsman, på andra håll har man ibland professorer, ibland politiker och ibland folk som inte tillhör det s.k. ”etablissemanget”. Mandattiden var tre år, och varje år avgick en tredjedel av rådet I reserapporten heter det ordagrant: ”Rådet fungerar bra: vi lyssnar på dess åsikt. Rådets inflytande på programmen utövas i efterhand, nästan aldrig i förhand.

Det består av ca 50 personer och vi tycker att det fungerar tillfredsställande. Å andra sidan kan man göra den invändningen mot denna konstruktion att det är otillfredsställande med en stor rådgivande kommitté som är skild från ansvaret för planering och produktion av program.” I yttrandet står vidare att en kritisk genomgång av programmen sker varje vecka. Vad som då kommer fram sprids till alla. Det är en sak som inte kan lämnas över till en rådgivande kommitté. Det var naturligt att ha det så. I det sammanhanget fick vi höra den något lustiga engelska historien om att ”en kamel är en häst som skapats av en kommitté”. I yttrandet från BBC Television Centre står slutligen: ”De rådgivande kommittéer som vi har har betydelse för oss i fråga om generella idéer, inte i fråga om det dagliga arbetet. En av de mest betydande av dem är den religiösa som är mycket värdefull. För vissa program har vi rådgivande kommittéer.” Jag tycker alltså att man inte kan dra så negativa slutsatser av dessa uttalanden från England som fru Tyra Johansson gjorde. Det fanns olika typer av programråd, och vissa positiva erfarenheter hade man uppenbarligen. I debatten här har herr Sundman sedermera avvisat förslaget om programråd och hänvisat till den debatt som äger rum i pressen. Han a såg att Sveriges Radio självt borde ta initiativ. Han talade om de tre rådgivande kommittéerna och menade väl att det borde finnas flera sådana. En väg att gå fram på är naturligtvis att få flera sådana rådgivande kommittéer. Man kunde väl också överv att utvidga Sveriges Radios styrelse och låta en bredare representation få tillfälle att debattera Så kom slutligen herr Björk i Göteborg med sin bedömning av vårt förslag. Han ansåg att det är fråga om ett kontrolloch övervakningsorgan och använder alltså uttryck som ingen från folkpartihåll eller från något annat håll över huvud taget har begagnat i debatten. Det verkar på mig som om herr Björk hittat på detta för att sätta en censurstämpel på förslaget, nedvärdera det och få det att verka oliberalt. I stället har jag talat för — det står också klart och tydligt tryckt i reservationen 2 — en mera öppen diskussion av programfrågorna än den som hittills förekommit. Sveriges Radio skall självt få argumentera för sin programsättning. Det skall vara ett råd sammansatt av representanter för olika områden av samhällslivet, ett forum för önskemål och synpunkter från enskilda och organisationer. I reservationen står ordagrant: ”Detta råd bör inte ha någon beslutanderätt utan endast fungera som ett forum för informella diskussioner i programfrågor.” Jag förstår inte hur herr Björk av dessa ord eller av andra ord som fällts i debatten här i dag kan dra en sådan slutsats, att det skulle vara fråga om ett kontrolloch övervakningsorgan, vilket över huvud taget inte har nämnts. Alla sådana påståenden har klart och tydligt tillbakavisats Skäl talar alltså fortfarande för att någon form av programråd borde komma till stånd. Hela debatten vittnar om att man inte är tillfredsställd med programpolitiken på Sveriges Radio. Radionämnden bedömer i efterhand och har en uppsjö av anmälningar att behandla. Radiostyrelsen har administrativa förhållanden att sköta. Ändå sker en ganska kraftig reaktion från många, både här i riksdagen och inte minst bland den allmänna opinionen, som vittnar om att det inte är som det bör vara. Någonstans bör alltså dessa programfrågor bli föremål för en mera öppen diskussion än hittills. Det vore värdefullt om vi kunde hitta någon framkomlig väg till en lösning av förslaget med ett programråd.

Herr talman! Herr Nordgren har här varmt talat för småföretagarna och framhållit att deras intressen kommer i kläm, om det lagförslag som nu skall antas av riksdagen realiseras. Jag skall ta ett annat exempel från den motsatta sidan. Invandringen till Sverige av utländsk arbetskraft har under åtskilliga år varit omfattande. Även under senare år av betydande arbetslöshet i landet har en icke ringa invandring skett. Vissa exempel skulle kunna anföras. Jag skall stanna inför ett enda, som visar planlösheten på detta område. I det aktuella fallet har vinstbegäret varit den enda dominerande drivkraften, och man har inte beaktat de humanitära synpunkter som bör anläggas i samband med krav på import av utländsk arbetskraft. Då storkapitalet krävt arbetskraft från utlandet har respektive myndigheter ställt sig villigt till förfogande för dispens. Inrikesutskottet hade den 20 januari i år ett gemensamt sammanträde med ledningen för arbetsmarknadsstyrelsen. Då ställdes frågan till arbetsmarknadsstyrelsens generaldirektör herr Bertil Olsson om den omfattande importen av utländsk arbetskraft vid ifrågavarande tillfälle till pappersoch massaindustrin. Det svar som generaldirektör Bertil Olsson då gav var ungefär följande: När Pappersindustriförbundet i augusti förra året anmälde behov av 100 nyanställningar inom sitt område utannonserades ärendet omedelbart av AMS, men vi fick inte ett enda napp. Eftersom man inom denna industri absolut ansåg sig behöva dessa 100 nya arbetare, begärdes dispens för import av arbetare från utlandet. Denna dispens tillstyrktes såväl av AMS som av regeringen. Det gällde i första hand finländare, men även en kontingent av 48 jugoslaver behövdes, och de skulle genomgå utbildning vid Pappersindustriförbundets skola i Markaryd. Så långt Bertil Olsson. Men på ytterligare en fråga till samme direktör och vid samma sammanträde, varför man inte utnyttjade svenska arbetare, då vi här i landet har en så omfattande arbetslöshet, svarade Bertil Olsson i AMS och det tror jag man bör lägga på minnet — att man går i kontinuerlig drift inom pappersoch massindustrin och att lönerna där är låga. Det är ingen som vill ha ett sådant arbete numera, om han kan få något annat. Framför allt vill inte ungdomen syssla med skiftarbete. Detta var direktör Bertil Olssons svar på de frågor som ställdes. Här gäller det alltså inte småföretag, som kan klaga över höga löner och låga vinster. Inom pappersoch massaindustrin har man bildligt talat under år som gått skurit guld med täljknivar. Denna industri har varit mycket vinstgivande. Men kronan på verket, det vill säga hur storkapitalet kan uppträda i sådana här sammanhang är, att när denna import av utländsk arbetskraft hade skett och skolningen hade startat vid Pappersindustriförbundets skola, då började man inom pappersoch massaindustrin permittera redan tidigare anställd arbetskraft. Vid förfrågan om vad som skulle komma att ske med den utländska arbetskraften, som nyss kommit till landet och som höll på att skolas för sitt nya arbete inom pappersoch massindustrin, svarades det från ansvarigt håll, att om inget arbete kunde beredas dem sedan de genomgått skolningsperioden, hade de full frihet att återvända till sina respektive hemland. Det exempel jag här har anfört är endast ett av de många på hur lättvindigt företag har tagit på frågan om anställandet av arbetskraft från andra länder.

Invandringen till Sverige av utländsk arbetskraft har under många år varit omfattande. Den nord ska överenskommelsen att invandring borde ske över respektive länders officiella arbetsförmedlingar höll inte. Större svenska företag ordnade egna värvningscentraler, exempelvis i Finland. Nödvändig information om förhållandena i det land dit arbetarna ämnade flytta undanhölls dem, exempelvis om sociala frågor, utbildning och bostäder. Illegal invandring skedde även från andra länder av folk som inte alls behärskade svens a språket. Tidigare invandrare utnyttjade egna landsmän till det yttersta. En av förutsättningarna att inte komma i händerna på ogina och hänsynslösa företagare var att vederbörande invandrare i varje fall fick en elementär introduktion i svenska språket. Detta kunde endast beredas en liten del av invandrarna och då i stort sett De företagare som lockat hit invandrarna kände sig inte bundna att ge de anställda invandrarna någon undervisning i svenska, såvida det inte gällde de mest elementära kunskaperna för att de skulle kunna sköta ett verktyg eller tempojobbet vid det löpande bandet och därmed öka vinsterna för företaget. Därför kan det hälsas enbart med tillfredsst tionen nr 100 föreslås en lag om rätt till ledighet för invandrare att under 240 arbetstimmar på ordinarie arbetstid få lektioner i svenska språket samt samhällsundervisning med lön från det företag som köpt arbetskraften. Förslaget hälsas med tillfred illelse, i synnerhet som det i detta fall gäller alla företag och inrikesdepartementet inte har följt invandrarutredningens förslag, som gällde företag med minst fem anställda. Alltför länge har företagen sluppit undan något som borde har varit deras självklara plikt. Så långt kan man vara överens med inrikesministern, men då man finner att förslaget endast gäller de löntagare som börjat sin anställning här i landet efter utgången av 1972 kan man inte vara med längre. Med detta lagförslag utklassas nämligen en hel del invandrare. Många invandrare har arbetat i vårt land långt före denna tid. De har gjort goda insatser i svenskt näringsliv, men kommer inte i åtnjutande av de förmåner som den föreslagna lagen ger invandrare. Enligt vänsterpartiet kommunisternas uppfattning bör lagstiftningen gälla även dessa invandrare, och vi delar härvid de uppfattningar som framförts av såväl LO som invandrarverket. Inrikesministern säger i sin proposition att han ansluter sig till dessa synpunkter men vill vänta på utredningar som igångsatts. Då den lag det här gäller inte skall träda i kraft förrän den 1 juli 1973 borde undersökningar angående anordnande av undervisning för invandrare, vilka redan medverkar i produktionen, ha varit klara i god tid. I vår motion yrkar vi också att lagstiftningen skall omfatta även dessa invandrare, och vi hänvisar till reservationen på denna punkt. Det gäller ändring i lagens ikraftträdandebestämmelse. Vi stöder oss därvid på det särskilda yttrande som experten Öberg fogat till invandrarutredningen: ”Invandrarutredningens betänkande understryker med rätta att det skulle vara djupt otillfredsställande om de invandrare som blivit anställda före den 1.1.1973 inte finge lära sig svenska på samma villkor som de därefter anställda. Möjligen skulle den föreslagna lagstiftningen utsträckas till att gälla även den förra kategorin. Ett förslag härom förutsätter emellertid en mera ingående undersökning av de praktiska svårigheterna att anordna undervisning för anställda som redan medverkar i produktionen.

Departementschefen föreslår i föreliggande proposition att lagen skall träda i kraft först den 1 juli 1973. Med tanke på rådande konjunkturer, då det knappast är tal om invandrande arbetskraft i någon större utsträckning utan utvandring i stället är ett faktum, kan det inte gälla något större antal invandrare som kan komma i åtnjutande av den svenskundervisning och de förmåner det här är fråga om. Den invandrande arbetskraften, som redan den 1 januari 1973 är sysselsatt i företagen, är enligt mitt förmenande den väsentligaste faktorn i detta sammanhang; de människorna utgör den stora andelen av invandrarna. Om ett så radikalt lagförslag som det nu ifrå avarande skulle vara verkligt meningsfullt skulle givetvis lagen gälla även dessa invandrare. Men enligt den föreslagna lagen ställs dessa utanför. Man kan fråga sig varför? Är det av rädsla för opinionen inom Svenska arbetsgivareföre Utskottets skrivning i det här fallet skall jag förbigå, eftersom utskottet endast hänvisar till vad departementschefen har att anföra. Man vill kort sagt avvakta förslag, som möjligen kan komma från regeringen under nästa år. Beträffande företagens upplysningsskyldighet står följande angivet i 48: ”Arbetsgivaren skall så snart det kan ske upplysa nyanställd arbetstagare om hans rättigheter enligt denna lag. Arbetsgivaren skall inom 60 dagar från anställningens början bereda arbetstagaren möjlighet till ledighet för att påbörja undervisningen.” Så lyder alltså första stycket 4 § i detta lagförslag. Det finns ingen motivering till att lagtexten är skriven på ett sätt som kan ge upphov till dröjsmål med upplysning till den nyanställde. Självklart skall den nyanställde omedelbart vid anställningens början upplysas om sina rättigheter, och den skyldigheten borde skrivas in i lagen. Någon olägenhet av att skärpa kravet på detta sätt kan det inte gärna bli tal om. I vår motion 1750 yrkas också att arbetstgivaren omedelbart vid anställningen skall upplysa den nyanställde om hans rättigheter enligt denna lag. Utskottet kommenterar inte detta yrkande men avstyrker det trots detta.

Fara föreligger nämligen att arbetsgivare anställer invandrare men avskedar denne inom 60 dagar och är då helt befriad från kostnaderna för den undervisning det här är fråga om. Invandraren är ovetande om sina rättigheter och skulle kunna sl s till en annan företagare som är benägen att förfara på samma sätt. Möjligheten föreligger således att vissa företagare kan byta arbetskraft kanske flera gånger utan att bli ”upptäckta”. Denna möjlighet bör uteslutas.” Vad motionärerna här har i tankarna är framför allt de mindre företagarna. De finns kanske särskilt inom restaurangbranschen, där utländska krögare tar hit landsmän och utnyttjar dem hänsynslöst. Utskottet hänvisar till 7 § i lagförslaget som bla. stadgar att arbetsgivare, som ej iakttager vad som föreskrives i denna lag, skall ersätta arbetstagaren uppkommen skada. Vidare förutsätter utskottet att arbetstagarorganisationerna bevakar medlemmarnas rättigheter. Utskottet gör det sannerligen lätt för sig då man med denna skrivning avstyrker motionsyrkandet. Hur många av de organiserade då de kommer hit så att de kan invandrare är fackligt å stöd av sina fackliga organisationer? Det är väl ändå att begära för mycket av exempelvis Hotelloch restauranganställdas förbund att det skall kontrollera de fall som det här kan bli fråga om för att sedan åberopa lagen om arbetsgivares ersättningsskyldighet. Om tiden sattes till 30 dagar i stället för de 60 som lagförslaget talar om skulle detta försvåra för vissa företagare att hänsynslöst utnyttja den invandrande arbetskraften. Detta är motionärer nas uppfattning, och jag hänvisar här till reservationen 2. Nr 131 Reservationen 4 gäller grundutbildning för alla vuxna invandrare. Tisdagen den Propositionen är ett steg på vägen mot att ordna bättre förhållanden för S devembef 1972 den invandrande arbetskraften, men den har sina stora begränsningar. Det — — — är endast att beklaga. Rätt till ledighet Av kostnadsskäl utesluter departementschefen de vuxna invandrare = OCh lön vid delsom inte är direkt engagerade i förvärvsarbete från den föreslagna tagande i svenskutbildningen. De som sålunda utesluts är framför allt de icke yrkesarbeundervisning för tande kvinnorna och även de arbetslösa — alla som inte står direkt på en invandrare arbetsplats ute i förvärvslivet. Departementschefen följer inte invandrar utredningens förslag i detta stycke. Denna utredning anser inte endast att icke anställda vuxna invandrare skall kunna tillgodogöra sig den föreslagna utbildningen om 240 timmar, utan vill därtill att stimulerande åtgärder skall kunna vidtagas i form av ett premiesystem för dem som deltar i undervisningen. Chefen för invandrarverket, generaldirektör Kjell Öberg — som också är knuten till invandrarutredningen som expert — har i ett särskilt yttrande till betänkandet gått ännu längre och ansett, att om inga formella invändningar kan anses befogade bör samma förmåner som vid arbetsmarknadsutbildning utgå även i detta fall. Motionärerna delar generaldirektör Öbergs uppfattning i detta avseende. I motionen nr 1750 hemställer vi också om skyndsamt förslag om att deltagande i svenskundervisning skall omfatta alla vuxna invandrare som inte har anställning och att därvid skall utgå förmåner som motsvarar dem som utgår vid arbetsmarknadsutbildning. I motionerna nr 1753 och 1755 har man även uppmärksammat frågan om svenskundervisning för icke yrkesverksamma invandrare. Jag hänvisar här till reservationen 4. De icke yrkesverksamma kvinnorna och de arbetslösa, som genom det föreliggande lagförslaget inte kommer i åtnjutande av den svenskundervisning det här är fråga om, har redan tidigare svårigheter att få arbete på grund av språkproblem. Dessa svårigheter kommer givetvis att bli större i fortsättningen. För hemmakvinnorna i invandrarfamiljerna kommer säkerligen isoleringen att bli ännu kännbarare. Utskottet säger att det i och för sig delar motionärernas uppfattning och att invandrarutredningen klart har påvisat att det föreligger ett behov av stimulerande åtgärder för att skapa motivation för dessa invandrare att deltaga i svenskundervisning. Men utskottet hänvisar ändå de invandrande hemmakvinnorna till de studiecirklar som förekommer. I de studiecirklar det här är fråga om deltar dock endast de som är mest ambitiösa, de minst blyga, de som är mest framåt. Dessa hittar man inte bland hemmakvinnorna hos invandrarna. De kommer som tidigare att både känna sig och vara isolerade. den uppfattningen att det här gäller alla invandrare men så är ju långt ifrån fallet. Propositionen begränsar sig till endast de invandrare som anställes i och med kommande årsskifte. Propositionen är alltså ytterst begränsad. Den stora delen av de invandrare som redan finnes inom landet — såväl de som står i den direkta produktionen som hemmakvin nor och arbetslösa tälles helt utanför. Lagen gäller endast ett litet fåtal av invandrarna. Detta är propositionens stora begränsning, även om det med fog kan påstås att den ändå är ett steg framåt. Dock skulle, menar jag, ett lagförslag om invandrarnas undervisning i svenska språket och i samhällskunskap ha kommit för något tiotal år sedan. Herr talman! Med vad jag här har anfört yrkar jag bifall till de av mig avgivna reservationerna 2, 3 och 4, som gäller punkterna 5, 6 och 10 i hemställan i inrikesutskottets betänkande nr 27.

Herr talman! Vi behandlar nu propositionen 100 med förslag till lag om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning för invandrare. Diskussionen om invandrarnas rätt till svenskundervisning jämte andra därtill hörande frågor beträ ffande invandrarnas sociala villkor har ju pågått i vårt land under ett tiotal år. Jag vill instämma med herr Lorentzon när han säger att detta är ett radikalt lagförslag, trots att han i sin tur i detta sammanhang har en hel del ändringsförslag, som jag återkommer till. När invandrarutredningen tillsattes 1968 fick den en vidlyftig uppgift att syssla med. Man har klarat av två saker: dels svenskundervisningen, dels tolkservice och nordisk språkkonvention. Men fortfarande återstår ju det stora arbetet i utredningen angående invandrarnas sociala och kulturella problem när de kommer till ett främmande land. Detta gäller även svenskar. När herr Nordgren yrkade avslag på propositionen hänvisade han till att svenskar inte blir behandlade på det sätt på vilket vi nu skall ta hand om våra invandrare. Det har han säkert rätt i; vi är inget efterblivet land när det gäller att ta hand om dem som söker arbete och utkomst hos oss. Jag vågar hävda — och det tycker jag vi skall vara stolta över — att vi är ett föregångsland. Vi har inte gått in för något gästarbetarsystem utan anser att invandrarna skall ha samma möjligheter till bostad och social standard som svenska medborgare har. Men jag tror det är viktigt att observera redan från början att den fråga som vi behandlar bara är en del i hela detta frågekomplex. Det understryker också inrikesministern i sin proposition. Han säger bl.a. att grundutbildning och därtill hörande frågor har sådana kostnadsaspekter att de bör behandlas i vidare budgetsammanhang. Dä endast frågan om skyldighet för arbetsgivare att ge ledighet för deltagande i svenskundervisning och att betala lön för sådant deltagande. ör tar man nu upp Propositionen går i korthet ut på att varje invandrare som kommer till vårt land efter den 1 januari 1973 skall beredas ledighet under 240 timmar och att han under den tiden skall få lön, om han då studerar svenska. Jag vill påpeka vad herr Lorentzon gick förbi, nämligen vad som står i 7 § om att arbetsgivaren är skyldig att fullgöra dessa förpliktelser; annars kan arbetstagaren ställa skadeståndskrav. Detta förslag är ett stort steg till ökad trivsel för de invandrare som kommer hit, men inte enbart för dessa. Att inte kunna tala med arbetskamrater är också för en svensk ett trivselproblem. Många missförstånd på arbetsplatserna hade säkert kunnat undvikas och mycket av det som ibland tar sig uttryck is.k. främlingshat hade aldrig uppstått om man hade kunnat kommunicera på arbetsplatserna. Det är vår skyldighet att skapa en sådan atmosfär i vårt samhälle att invandrarna känner sig välkomna och så snart som möjligt kan delta i samtalen äl på arbetsplatsen som ute i det dagliga livet, förstå det svenska sociala systemets uppbyggnad och få de rättigheter — men även fullgöra de skyldigheter — vi har här i landet. Jag kan hålla med herr Lorentzon när han säger att den här reformen inte kommer för tidigt utan snarare i senaste laget. Men det är väl också viktigt att påpeka att vi har haft en kostnadsfri försöksverksamhet med svenskundervisning i folkbildningsorganisationernas regi. Några siffror som belyser utvecklingen kan kanske vara av värde för den fortsatta diskussionen. Verksamheten började budgetåret 1965 71 utvecklats på följande sätt. Antalet studiecirklar har ökat från 4 200 till 30 200, och kostnaden för statsverket har ökat från 6,3 till 59,3 miljoner kronor. Det är nästan en tiodubbling när det gäller kostnaderna. Och den undervisning som äger rum sker ju efter en studieplan, utarbetad av skolöverstyrelsen i samråd med studieförbunden. Jag vågar ge en eloge åt studieförbunden för att de har skött den här frågan på ett sådant sätt att vi inte har så stora problem som vi, i det lilla språkområde vi utgör, skulle ha haft om denna försöksverksamhet inte bedrivits. Den har dock gett betydande resultat. Det råder stor enighet i utskottet om de förslag som föreligger. Förändringar föreslås av moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna. För att börja med moderata samlingspartiets reservation, så vill man där avslå hela propositionen med vissa motiveringar. Det var ganska intressant att höra herr Nordgren säga att han hade talat i andra kammaren och även här om yrkesutbildningen och bristen på yrkesarbetare. Ja, det kan vara en fråga om utbildning, men det har främst varit inkomsten och de sociala förmånerna som gjort att människorna har flytt yrkesarbetet. Det tycker jag man skall ha klart för sig. Moderata samlingspartiets representanter i utskottet har reserverat sig med den motiveringen att allmän grundutbildning är en samhällelig uppgift och att frågan skall lösas avtalsvägen. Vad först beträffar frågan om arbetsgivarens skyldigheter i detta fall vill jag hänvisa till vad utskottet skrev 1971 — ett uttalande som riksdagen enhälligt antog. Utskottet skrev att arbetsgivare som anlitar utländsk arbetskraft i större omfattning än som i dag — det var allts rra året — är fallet bör bidraga till kostnaden för anpassningen. Det tycker jag fortfarande är giltigt. När man talar om utgifter på 3 000 å 4 000 kronor räknar man inte de vinster som utskottet anser bli följden av en bättre anpassning såväl i arbetslivet som i samhället rigt. Beträffande möjligheterna att lösa frågan avtalsvägen vet vi alla att löntagarorganisationerna försökt gå den vägen men inte nått ett tillfredsställande resultat. Vill man ge invandrarna en bra start i det nya landet, som i det här fallet är Sverige, utgör det här lagförslaget en bra början, och jag yrkar med detta avslag på reservationen 1. Herr Lorentzon tar i sina reservationer upp vissa förslag som reservanten anser skulle skärpa och förbättra lagstiftningen. Reservationen 2 gäller 4 8 i lagförslaget och herr Lorentzon vill — som han här sagt — ha ändringar på två punkter. Han vill ändra ”så snart det kan ske” till ”omedelbart vid anställningen” och ”inom 60 dagar” till ”inom 30 dagar”. Det är klart att man kan ha olika uppfattningar i denna fråga. Jag tror dock att uttrycket ”så snart det kan ske” kan hänföras till frågan: Hur mycket kan invandrarna ta emot omedelbart när de anställs i ett företag? Det gäller arbetsuppgifterna, anpassningen i bostaden och allt möjligt annat. Kanske det är bättre för invandrarna att det står ”så snart det kan ske”, så att invandrarna verkligen kan tillgodogöra sig den upplysning som de får i detta sammanhang. Självfallet får det icke dröja för länge. Det är likadant med de 60 dagarna kontra reservationens förslag om 30 dagar. Och jag tycker det är viktigt att understryka vad herr Lorentzon sade om innehållet i 7 §, som medför att arbetsgivare som icke fullgör sina skyldigheter enligt lagen skall ersätta arbetstagaren för uppkommen skada. Vidare heter det i denna paragraf: ”Vid bedömande om och i vad mån da uppstått skall hänsyn tagas även till omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. Utskottet förutsätter att fackföreningarna skall bevaka den enskildes rätt, och herr Lorentzon gick in på detta. Men tror man inte att fackföreningarna kan klara den uppgiften och sedan tar exemplet med den utländske arbetsgivaren som anställer landsmän, så undrar jag om det för den arbetsgivaren gör någon som helst skillnad om det står ”så snart det kan ske” eller om det står ”omedelbart”, när han an landsman. Jag har den bestämda uppfattningen att detta lagförsla många fall på fackföreningarna lägger en uppgift som måste fullföljas på något sätt, om lagen skall få ett riktigt genomslag. I reservationerna 3 och 4 har yrkats på en utökning av bestämmelserna, och i reservationen 3 talas det om de vuxna invandrarna och om de anställda som redan finns här i landet. Men där har inrikesministern aviserat ett förslag i frågan till nästa års riksdag, och det finns en hel del problem som måste lösas i samband med en sådan utvidgning av lagförslaget. Utredningar pågår också om den saken. Herr Lorentzon citerade experten Öberg i invandrarutredningen, och då tycker jag att jag på nytt kan läsa in den sista meningen i herr Öbergs yttrande.

Sedan uppehöll sig herr Lorentzon vid dem som inte är förvärvsarbetande. Många av dem är hemmafruar, men det kan också vara fråga om äldre invandrare som kommit hit för att bo hos sina barn. De upplever ofta isoleringen i vårt samhälle starkare än de anställda gör. Även det problemet måste lösas. Där tycker jag emellertid det är viktigt att slå fast, att de studiecirklar som nu finns ju kommer att fortsätta sin verksamhet Skillnaden mellan vad som bjuds nu och vad herr Lorentzon föreslår är ju bara frågan om premierna. Oavsett om vederbörande varit hemmafru, icke anställd, arbetslös eller anställd har han eller hon ändå haft möjligheter att delta i svenskundervisningscirklarnas verksamhet. Ingen har hindrats därifrån. Men det stora problemet är att hos dessa människor skapa en motivation för att delta i cirklarnas arbete. Där kommer också in i bilden den syn på kvinnorna och på kvinnans ställning i samhället som invandrarna ofta har och som vi måste ändra innan vi kan bryta kvinnornas isolering. Herr talman! Jag skall inte göra min motivering för utskottets förslag mera omfattande än så här, utan jag yrkar med det anförda bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Fagerlund har varit ledamot av invandrarutredningen och som sådan varit med om dess förslag till inrikesdepartementet. Vissa av förslagen har departementschefen tagit upp, andra har han ”spolat”. Men herr Fagerlund talar i dag varmt för utskottets och departementschefens förslag, trots att han alltså vet att den proposition som nu ligger på riksdagens bord i vissa avseenden inte alls tar hänsyn till den utredning som han själv tidigare deltagit i och vars förslag han inte reserverat sig mot. Jag skall endast ta upp en fråga, nämligen formuleringen i propositionen att företagaren ”så snart det kan ske” skall upplysa den anställde om hans rättigheter. Vi har yrkat på att så skall ske omedelbart. Om jag förstod herr Fagerlund resonerade han så här: Hur mycket kan egentligen en invandrare ta emot genast när han kommit hit? Han skall ju ha vetskap om var han skall bo och mycket annat. Är det inte bättre att man väntar en tid med att tala om för invandraren vilka rättigheter han har? Men det är väl att göra tvärtemot vad man bör göra! Och herr Fagerlund var själv uppenbarligen rädd för det han sade, för han tillade omedelbart att även om det är bäst att vänta en tid så får man inte vänta alltför länge. Men vad är ”alltför länge”? Om lagen kan tolkas som herr Fagerlund gör, då kan man ju vänta nästan hur länge som helst. När en invandrare anställs i ett företag behöver det inte vara chefen för företaget som tar hand om honom; det kan vara hans assistent eller någon annan. Denne har, om jag har förstått det rätt, inte alls någon skyldighet att meddela invandraren de rättigheter han har. Detta framgick också av vad utskottets talesman, herr Fagerlund, sade, nämligen att sådana upplysningar inte alls behöver lämnas när invandraren kommer till företaget, för då har han så mycket annat som han måste syssla med; han skall ha någonstans att bo, och det skall komma i första hand. Hans rättigheter i övrigt skall man inte nämna. Skall lagen få den effekt som jag tror man har åsyftat med den, måste det givetvis i lagen sägas ut att invandraren skall ha detta meddelande omedelbart när han anställs.

Herr talman! I 4 § sägs följande: ”Arbetsgivaren skall så snart det kan ske upplysa nyanställda arbetstagare om hans rättigheter enligt denna lag. Arbetsgivaren skall inom 60 dagar från anställningens början bereda arbetstagaren möjlighet till ledighet för att påbörja undervisningen.” Om det är möjligt skall upplysningen lämnas vid anställningstillfället, eftersom det skall göras ”så snart det kan ske”. Men om man omedelbart får för mycket information kan man kanske inte tillgodogöra sig alla upplysningar. Därför kan det ur invandrarnas synpunkt vara bra om de har en viss anpassningstid så att de bättre kan tillgodogöra sig informationen. Herr Lorentzon sade att jag har tillhört invandrarutredningen, Såvitt jag kan se finns det i det föreliggande förslaget bara en skillnad av betydelse jämfört med utredningens förslag, nämligen att inrikesministern har gått ifrån bestämmelsen om fem anställda och gjort lagen mer generellt verkande. Det har jag ingenting emot. Invandrarutredningen har framlagt förslag på många andra punkter. Vad vi behandlar i dag är ett delförslag. Herr Nordgren trodde att många invandrarfrågor kan lösas avtalsvägen. På den punkten har vi olika uppfattningar. Det har träffats en överenskommelse om 60 timmars svenskundervisning, varav minst 20 timmar skulle förläggas till arbetstid. Jag tror att vi ställer alldeles för stora krav på invandrarna när vi tror att de efter en pressande arbetsdag skall orka med att lära sig svenska. Därför bör en så stor del av undervisningen som möjligt förläggas till arbetstid. Både herr Nordgren och jag har erfarenheter av hur vissa företag ser på detta. Man är inte intresserad av att arbetarna kan svenska; de är på företaget för att arbeta, och hur de fungerar ute i samhällslivet är inte en angelägenhet för företaget utan för samhället. Det vittnar om en inställning till arbetskraften som herr Lorentzon tog upp tidigare: De anställda skall bara jobba och inte göra någonting annat.
Herr talman! Herr Fagerlund har nu preciserat sig när det gäller vikten att upplysa invandraren om hans rättigheter. Nu säger herr Fagerlund att det skall ske inom en vecka. Tidigare hade han ingen aning om hur lång tiden skulle vara. Man skulle vänta tills invandraren hade acklimatiserat sig i Sverige, han skulle ha någonstans att bo först etc. Jag kommer, herr Fagerlund, att tänka på historien om mannen — jag tror att det var en mycket känd facklig ledare här i landet — som kom hem sent en kväll och skulle förklara för sin fru var han hade hållit hus. Då svarade frun honom: Inga fler förklaringar, kära du. Du gör bara saken värre för dig själv.

Herr talman! Till herr Lorentzon vill jag säga att jag inte har ändrat mig på något sätt. Nyanställda arbetstagare skall upplysas så snart det kan ske. Jag har sagt att det för den nyanställde kanske kan vara bra att inte få alla upplysningar ramlande över sig omedelbart. Då kan han helt enkelt glömma bort att han har rättighet till svenskundervisning. Företagsledarna finns av båda sorterna, herr Nordgren. Vi har på ett ställe träffat dem som hade denna uppfattning. Jag hoppas för min del att det var undantaget som bekräftar regeln och att andra företagare inte är sådana.

Herr talman! I anledning av dels motionerna 1752, 1754 och 1757, dels det till utskottsbetänkandet knutna särskilda yttrandet om att invandrarna bör ges möjlighet att välja — jag understryker välja studieförbund vill jag säga några ord om studieförbundens ställning i samband med anordnandet av svenskundervisning. Principen att fritt få välja studieförbund gällde i stort sett för invandrarundervisningen fram till den 3 februari 1972, då Kungl. Maj:t i samband med att ytterligare ett antal studietimmar ställdes till invandrarundervisningens förfogande knöt ett speciellt villkor till användandet av huvuddelen av de nytillkomna studietimmarna. Villkoret var att huvuddelen av timmarna ”skulle reserveras för sådana studiecirklar som grundar sig på överenskommelser, vilka ingåtts eller godkänts av berörd arbetstagarorganisation och genom vilka arbetsgivare åtagit sig att utge ersättning till arbetstagare som deltar i undervisningen”. Att ge ersättning till arbetstagare som deltog i invandrarundervisningen var vid den tidpunkten liksom ännu någon tid ett frivilligt åtagande.

Reaktion kom i riksdagen dels genom en enkel fråga till inrikesministern — inte redovisad i utskottets betänkande — dels genom en därpå följande interpellation. Uteslutandet av flertalet studieförbund får kvantitativt sett ännu större verkan, om propositionen 100 med dess förslag till lag om rätt till ledighet och lön för deltagande i svenskundervisningen antas och om invandrarundervisningen fortfarande skall vara en angelägenhet för folkbildningen och inte för den kommunala vuxenundervisningen. Utskottet menar att det inte finns tillräckliga skäl att införa en ordning som syftar till att inskränka möjligheterna för arbetsgivare och arbetstagare att träffa avtal om att i konkreta fall anlita visst eller vissa studieförbund.

Gör andra studieförbund samma eller liknande studieutbud, får enligt mitt och det särskilda yrkandets förmenande den enskilde inte hindras från att välja dessa anbud, om han så vill. Väljer han ett sådant alternativ, skall han, menar jag, ha rätt till ledighet och lön på samma sätt som han får om han vänder sig till det studieförbund som arbetstagarorganisationen eller, för den delen, också arbetsgivaren eventuellt vill gynna med avtalsbestämmelser eller med påtryckningsmedel. Detta är det fria och frivilliga folkbildningsarbetets princip, knäsatt i folkbildningsförordningen.

Herr talman! Under det här årets första åtta månader har vi i Sverige haft en mot de senaste decennierna helt avvikande bild i fråga om antalet invandrare. Statistiken visar upp en nettoutvandring på ca 8 000 personer. Någon kan med anledning av detta frestas att utbrista: Behöver vi då lagfästa rätten till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning för invandrare? Strömmen av invandrare har ju vänts till sin motsats! En sådan slutsats vore emellertid säkert förhastad. För det första måste vi komma ihåg hur invandringen sett ut de närmast föregående åren. Visserligen var invandringsöverskottet ringa även 1971. Det uppgick det året till endast 3 000 personer. Men 1970 däremot hade vi en nettoinvandring på 48 700. Det finns således ett stort antal invandrare i Sverige i dag som talar svenska mycket dåligt eller inte alls. Vi gjorde i invandrarutredningen ett försök till uppskattning av hur många invandrare som var i behov av svenskundervisning vid årsskiftet 1969—1970 och kom då fram till 60 000 å 70 000 vuxna invandrare. Det var den gruppen som bedömdes behöva gå igenom den s.k. grundutbildningen. Det finns således ett stort uppdämt behov av den här utbildningen trots att studieförbunden sedan mitten av 1960-talet gjort fina insatser för att förbättra situationen. För det andra drar man lätt felaktiga slutsatser, om man enbart intresserar sig för nettosiffror. Statistiken visar oss att trots en nettoutvandring, som jag nyss sade, på 8 000 under de första åtta månaderna i år, uppgick ändå bruttoinvandringen till hela 17 000 personer. Det är den relativt stora utvandringen som gör att vi under 1972 får ett minusnetto. Vi får alltså räkna med att det även under det här året kommer in ett tiotusental personer som inte kan någon svenska. För det tredje vill vi väl litet var hoppas på att konjunkturen och även det svenska näringslivet så småningom skall få en skjuts. Sannolikt kommer en mer markerad konjunkturuppgång också att betyda en ökad invandring. Det föreligger således starka skäl för att få svenskundervisningen för invandrare organiserad i fastare former. Det är i varje fall nödvändigt om vi skall kunna leva upp till det mål vi satt upp för vår invandringspolitik, nämligen som utskottet säger redan i första meningen av utskottets yttrande, nämligen att ”invandrare skall beredas en med Nr 131 befolkningen i övrigt jämbördig ställning”. Tisdagen den Det är nu inte bara för att tillgodose vackra principer som denna 5 december 1972 undervisning nödvändiggöres. Vi kan motivera den av många skäl: sociala, ekonomiska, humanistiska, kulturella osv. De finns redovisade i invandrarutredningen, och jag får för dagen nöja mig med att hänvisa till denna. Det kan i det här sammanhanget också vara på sin plats att nämna om Europarådets resolution från 1968. I denna uppmanas medlemsregeringarna, inklusive den svenska, att för det första göra större insatser för att göra det möjligt för alla invandrare som så önskar att lära sig invandringslandets språk och för det andra att erbjuda hustrur och barn till invandrare möjligheter att lära sig invandringslandets språk genom för dem lämpliga anordningar. Som ledamot av invandrarutredningen känner jag mig naturligtvis nöjd med att vårt betänkande om svenskundervisning för invandrare har fått ett så positivt mottagande av remissinstanserna. Det är också tillfredsställande för oss i utredningen att den lag som skall säkerställa rätten och möjligheten till svenskundervisning nu är på väg att genomföras visserligen med några smärre ändringar men i stort sett enligt våra intentioner. Men därmed får min belåtenhet avbrytas. Visst finns det besvikelse över att de viktiga delar som vi ansåg skulle föras fram till beslut nu ramlat bort under beredningen i kanslihuset. Man kan litet generaliserat säga: Regeringen har tagit den viktiga bit som näringslivet får bära bördan av men sprungit ifrån — i varje fall tills vidare — de nya åtaganden som staten måste ta ansvaret för. Visserligen sägs det redan i inledningen av propositionen att regeringen skall komma igen när invandrarutredningens förslag prövats i ett vidare budgetsammanhang. Men, herr inrikesminister, vad innebär det i tid och sak? När kan riksdagen förvänta sig förslag om undervisningens huvudmannaskap, den fördjupade svenskundervisningen, analfabetundervisningen och sist men inte minst om stimulansåtgärder för att få i gång en effektiv svenskundervisning för hemmakvinnorna? Och vidare: Vilken är regeringens viljeinriktning i dessa frågor? Remissinstanserna har i allmänhet ställt sig mycket positiva till invandrarutredningens förslag. Kommer regeringen att följa utredningens intentioner också i dessa avseenden? Det är många som önskar få svar på de här frågorna och framför allt få sin oro stillad att det inte är så att den inledning som jag citerade ur propositionen bara är ett försök att skriva bort de här bitarna i utredningens förslag och låta dem falla i glömska med det. I så fall tror jag att det finns många som är beredda att påminna om att den här reformen bara hittills är halv, om ens det. Särskilt angeläget är det att de hemarbetande kvinnorna lyfts fram ur den isolering de så lätt hamnar i om inte kraftåtgärder vidtas för att bryta den språkbarriär de kringgärdas av. Utredningen föreslog ett premiesystem som kunde ha varit en metod att pröva. Jag hoppas att det förslaget finns med redan i nästa års statsverksproposition. Vittnesbörden om de sociala problem som håller på att växa fram genom den bristande kommunikationsmöjlighet dessa kvinnor har är mångfaldiga. Därför brådskar det. Vi är många som också finner det irriterande att inte inrikesministern har förmått sig att ta frågan om vem som skall handha den här Nr 131 undervisningen under omprövning. Jag har redan sagt att de frivilliga Tisdagen den studieförbunden gjort en banbrytande och mycket förtjänstfull insats för 5 december 1972 att få i gång invandrarnas svenskundervisning.

Utredningen har, efter att noga ha prövat förhållandena, kommit fram till att det mest rationella är att lägga ansvaret för den här grundutbildningen i svenska språket — liksom övrig allmän medborgarutbildning — under kommunalt huvudmannaskap. Som vi har sett det, är det här en uppgift för de kommunala vuxenenheterna. Det bör noteras att också ett enhälligt utskott konstaterat att det finns ”skäl som talar för ett ökat kommunalt ansvar för invandrarnas undervisning”. För dagen kan man bara hoppas att inrikesministern drar samma slutsats och förelägger nästa års riksdag ett förslag i huvudmannaskapsfrågan baserat på invandrarutredningens synpunkter. När vi nu tills vidare får låta svenskundervisningen helt anordnas av de frivilliga studieförbunden är det självklart att de olika förbunden bör få lika chanser att anordna undervisning. Det är detta som sägs ut i det till betänkandet fogade särskilda yttrandet, som jag helt ställer mig bakom. Att det är svårt att lära sig ett främmande språk har många erfarenhet av. Skall inlärningen ske vid sidan av ett hårt arbete och ofta i studieovänlig miljö, så blir inte uppgiften lättare. En del invandrare upplever uppgiften så omöjlig att de helt enkelt ger upp eller inte ens finner det meningsfullt att försöka. De behöver mycket hjälp av det svenska samhället för att inte bli utanför. Andra åter lyckas på kort tid utomordentligt bra tillägna sig det svenska språket. Ett av de bästa exemplen på det är greken Theodor Kallifatides. Men även en så språkbegåvad person som Kallifatides — numera redaktör för Bonniers Litterära Magasin — kan möta oväntade svårigheter. Han berättade i Expressens söndagsnummer om hur han efter att ha kommit till Sverige 1964 som lärobok i svenska gjort det originella valet av Strindbergs Fröken Julie. Det intressanta är att lyssna till Kallifatides skildring av sin läsupplevelse. ”Jag fortsatte att läsa men det ville sig inte riktigt. Jag hade ingen kontakt med språket, det flöt utanför mig, en ström av ord som inte stod för någonting. Tingen var bortom språket, och jag var hitom tingen. Ett ganska besvärligt förhållande: man känner sig som en misslyckad friare.” Vad var då anledningen till det dåliga resultatet? Jo, säger Kallifatides: ”Jag hade tidigare läst stycket på grekiska, flera gånger.

Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motionen 1748 av mig och herr Wiklund i Härnösand tar vi upp en fråga som berör studieförbundens roll i svenskundervisningen för invandrare. Av motionen framgår att vi helt ansluter oss till propositionens lagförslag och att vi delar den uppfattning som där framförs att lagstiftningen bör grundas på den undervisning som nu anordnas av studieförbunden. Men vi har dessutom mot bakgrund av lagförslagets innebörd ansett det viktigt att garantera studieförbunden reella möjligheter att genomföra utbildningen i svenska för invandrare. Lagförslaget innehåller mycket konkreta och helt nya arbetsuppgifter i och med den centrala registrering som föreslås. Det innebär bl.a. anmälning av påbörjad undervisning, anmälning av avbruten undervisning, anmälning av antal närvarotimmar och anmälning av avslutad 240-timmars utbildning. Till detta kommer ytterligare informationsuppgifter till arbetsgivare och berörd facklig organisation under utbildningens gång. Till bilden hör också att det lokala administrationsbidraget till invandrarundervisningen för innevarande budgetår sänktes från 15—16 kronor till 10 kronor per studietimme. Samtidigt med den begränsningen visning. 5 december 1972 Kommunernas mera allmänt kärva ekonomiska läge är bekant. Det har — — — — också i sin tur inneburit kännbara inskränkningar i kommunernas Rätt till ledighet bidragsgivning till studieförbundens övriga verksamhet, vilket ofta får och lön vid delåterverkningar på möjligheterna att klara invandrarundervisningens adtagande i svenskministration på ett tillfredsställande sätt. undervisning för Därför har vi krävt att riksdagen uttalar att ersättning för dessa invandrare merkostnader behandlas i 1973 års budgetförberedelser. Därest det blir ett riksdagsbeslut i enlighet med propositionen, vilket jag skall hälsa med tillfredsställelse, har riksdagen också uttalat vissa förväntningar på studieförbunden. Jag tror inte att dessa har något att invända mot det utan tvärtom ytterst gärna vill infria de förväntningarna. Men då måste förbunden också ges rimliga villkor och resurser. Utskottet säger på den här punkten i betänkandet i anledning av motionen att denna fråga torde komma att prövas i samband med departementsbehandlingen av studieförbundens anslagsäskanden. Det vore utmärkt — om det vore möjligt. Utskottets uttalande är nämligen i sak felaktigt. Det förhåller sig ju så att studieförbunden gör inga egna äskanden till departementet. Skolöverstyrelsens petita är den handling som förväntas innehålla studieförbundsanslagen. Men skolöverstyrelsens petita för 1973 avlämnades, enligt praxis, någon gång i augusti eller september i år och innehåller inte rimligtvis några anvisningar om medel avseende det lagförslags verkningar som vi nu behandlar. Propositionen 100 var ju då inte avlämnad. Detta föranleder mig att av utskottets talesman här begära ett förtydligande kring utskottets skrivning. Jag förväntar mig en uppfattning om det rättmätiga kravet att studieförbundens merkostnader, därest lagförslaget leder till beslut, blir föremål för behandling i budgetförberedelserna. Av utskottets skrivning framgår inte att utskottet har någon uppfattning alls, och därest det begärda förtydligandet inte skulle lämnas här avser jag, herr talman, att återkomma med yrkande avseende motionen 1748. Det är också till sist min förhoppning att inrikesministern, som följt debatten, tar största möjliga hänsyn till de synpunkter som jag har framfört. Stödet till studieförbunden syftar ju ytterst till att få en väl fungerande undervisning för våra invandrare. av statliga insatser utfärdade Kommunförbundet en rekommendation enligt vilken kommunala bidrag inte borde utgå till invandrarunder
Herr talman! Jag skall göra en kommentar till moderaternas avslagsyrkande beträffande den som jag tycker mycket angelägna propositionen i detta ärende och till det avsnitt i utskottets betänkande, där man med en i viss mån välvillig skrivning yrkar avslag på en motion, väckt av fru Håvik och mig, med krav på en utredning av frågan om berörda invandrares skyldighet att delta i svenskundervisning. I reservationen 1 uttalas något som jag inte vill kalla ett förtäckt hot men väl en illavarslande prognos.

Herr Nordgrens förord för en ordning motsvarande vad som gäller i andra länder och hans uppfattning att vi inte borde sträva efter högre kostnader kunde jag över huvud taget inte fatta. Vi har att följa den svenska lagstiftningen. Att det här rör sig om en reform utan internationellt motstycke skall vi anse som en fördel och som ett allvarligt försök att leva upp till den målsättning för vår invandringspolitik som vi här i riksdagen ändå i stort sett varit överens om. Från löntagarorganisationerna, som även företräder invandrarna, hävdas också bestämt att man inte kan nå fram till ett effektivt system för invandrarundervisningen avtalsvägen. Nu gjorde herr Nordgren också det påståendet, att denna reform skulle vara ogynnsam för de svenska arbetarna, men det kan väl ändå inte vara riktigt. Den svenska omgivningen lider allvarligt men av att invandrarna inte kan tala svenska. Det leder till minskad trivsel på arbetsplatserna även för de svenska arbetarna, till ett sämre arbetarskydd och ibland också till minskade inkomster. Svenska arbetare som lämnar sina anställningar uppger ofta vid avskedsintervjuer att de gör det på grund av dessa omständigheter, som är viktiga inslag i den totala arbetsmiljön. Invandrarnas bristande kunskaper i svenska bidrar sålunda också till svenska anställdas överrörlighet. Konsekvensen för invandrarna själva blir att de visserligen byter arbete men i stort sett fastnar i låglöneyrkena. Moderaternas inställning är alltså principiellt förkastlig, och den kunde väl lämnas därhän, eftersom den underkänts av samtliga övriga partier. Det besvärande skulle dock vara om moderaterna i det av mig citerade yttrandet rätt skulle ha tolkat arbetsgivarnas inställning till reformen. Dessa skulle alltså av kostnadsskäl undvika att anställa invandrare, som i enlighet med de rättigheter lagen ger ställer anspråk på att få utbilda sig i svenska språket på arbetstid. Har moderaterna här tolkat arbetsgivarnas inställning rätt — och ingen vill förneka att detta parti har ganska goda kontakter med arbetsgivarna — kan man sätta flera frågetecken beträffande hur reformen skall kunna effektivt genomföras i den av majoriteten tillstyrkta utformningen. Enligt 4 § är det arbetsgivaren som skall, så snart det kan ske, upplysa nyanställd arbetstagare om hans rättigheter enligt denna lag. Arbetsgivaren skall inom 60 dagar från anställningens början bereda arbetstagaren möjlighet till ledighet. Självklart kommer arbetstagarna att stödjas av de fackliga organisationerna, men det är trist nog, med tanke på vilken arbetsmiljöfråga den här delen av introduktionen i arbetet är, att man tydligen inte från arbetsgivarna — åtminstone enligt moderaternas uppfattning — kan vänta en positiv medverkan i arbetet på att hos invandrarna skapa motivation till deltagande i svenskundervisningen. Det är för att garantera ett så nära hundraprocentigt deltagande som möjligt som det i motionen 1758, som jag har väckt tillsammans med fru Håvik, föreslagit att grundutbildningen för invandrare bör betraktas som ett led i introduktion i arbetet.

Händelserna på Arendalsvarvet visar hur negativt det nuvarande tillståndet kan påverka arbetsmiljön och att vi, om vi inte löser de här problemen, kan öppna slussarna för hittills i Sverige okända destabiliseringstendenser på arbetsmarknaden. Utskottets argument mot motionen är i stort sett att man ryggar tillbaka för införande av vad man karakteriserar som ett obligatorium. Vi har med tanke på reformens angelägenhet som lösning av en angelägen arbetsmiljöfråga svårt att förstå denna invändning. I arbetslivet och på arbetsplatsen finns många betydligt mera långtgående bestämmelser som griper in i arbetstagarnas villkor. För övrigt finns inte ordet obligatorium i vår motion. Vi vill att inrikesministern i samband med kommande proposition om tilläggsförslag för de invandrare som finns i landet även skall pröva frågan om att denna grundläggande svenskundervisning skall få ingå som en författningsreglerad del i introduktionen. Jag tycker också att man bör undvika störande former och i stället ta sikte på att skapa en god motivation för undervisningen. Jag tror att det är möjligt att dispensvägen sörja för att personer med vägande skäl kan undantas från deltagande i grundutbildningen utan att detta skall inkräkta på deras möjligheter att försörja sig och sina familjer. En möjlighet därtill synes vara att samtliga anställda invandrare under en inledande utbildningstid om exempelvis 40 timmar får en god och allsidig orientering i det svenska samhället som integrerande del av introduktionen till arbetet. En sådan orientering bör i görligaste mån ges på invandrarens eget språk, eventuellt med hjälp av tolk, och viss tid därvid bör också ägnas åt motivationsskapande information bl.a. om grundutbildningen i svenska språket. Det bör också kunna beviljas dispenser, om det under utbildningens gång visar sig att deltagare av särskilda skäl är förhindrad att meningsfullt fullfölja hela utbildningen. Förutsättningen för att en sådan ordning framgångsrikt skall kunna tillämpas är emellertid att arbetsgivaren effektivt förhindras att efter den inledande utbildningstiden erbjuda bättre löneförmåner än invandrare under utbildningen är berättigad till. Ja, sådana och liknande frågor behöver närmare utredning, och jag är fullt på det klara med att jag här inte har något färdigt förslag. Jag har heller inte något yrkande utan avvaktar utvecklingen och effektiviteten i reformen. Jag vill också avvakta de siffror som kan komma fram om anslutningen till undervisningen. Jag har också accepterat inrikesministerns prioritering när det gäller att lösa problemet för de invandrare som kommit in i landet före nyår. Även jag måste naturligtvis, fast utifrån en mer pessimistisk inställning, dela utskottets förhoppning ”att de föreslagna reglerna om ledighet och lön skall innebära en tillräcklig stimulans till deltagande i undervisning”. Men utskottet tillägger att ”verkningarna av reformen bör avvaktas innan andra åtgärder aktualiseras”. Då jag räknar med att inrikesministern med uppmärksamhet följer frågan vill jag med motiveringarna i detta anförande yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag är verkligen förvånad över herr Nordgrens resonemang om hur man skall åstadkomma likabehandling i det svenska samhället. Känner inte herr Nordgren till hur handikappade invandrarna är i dag då det gäller att motta den samhällsinformation som vi svenskar på ett naturligt sätt får oss serverad? Det är ett enormt handikapp. Jag hoppas verkligen att herr Nordgren inte är representativ för alla svenska arbetsgivares inställning i denna fråga. Det är riktigt att det i introduktionen uppstår kostnader för den svenske arbetsgivaren.

Jag önskar att sådana synpunkter skall vägleda oss när vi fattar detta beslut. De är i linje med den invandringspolitik som vi har infört här i landet.

Herr talman! Jag vill påpeka, herr Nordgren, att denna reform också skapar större jämlikhet i fråga om kostnader för arbetsgivaren då det gäller att värdera olika slag av arbetskraft. För invandrare har ju samhället tidigare helt fått ta på sig kostnaderna, och arbetsgivaren har haft mycket små kostnader. Den svårplacerade arbetskraft som finns i det svenska samhället bör härmed också få en chans att bli placerad. Jag tycker att vi här har kommit fram till en situation, där arbetsgivaren kan välja mellan två alternativ som båda medför kostnader för honom men som står i samklang med både den fastlagda socialpolitiken och invandrarpolitiken samt den övergripande ekonomiska politiken.
Herr talman! Jag har först anledning att uttala min tillfredsställelse över den mycket positiva behandling som propositionen har fått i utskottet. Jag ser det som mycket glädjande att utskottet i så stor utsträckning har kunnat ställa sig bakom det förslag som har presenterats. Det bör underlätta det för oss när vi i nästa etapp skall aktualisera frågan om utbildningsmöjligheter också för dem som redan finns i landet. Vi föreställer oss naturligtvis ingalunda att vi med en utbildning på 240 timmar skall kunna åstadkomma ett så gott resultat att man kan säga att de som har gått igenom utbildningen skall kunna hävda sig väl i det svenska samhället, att de skall behärska språket. Jag tror det är angeläget att säga ifrån att så långt sträcker sig inte vår målsättning, utan det gäller att bibringa kunskaper som är nödvändiga i synnerhet för att vederböran de skall klara sina uppgifter i arbetslivet och nödtorftigt kunna orientera sig i det svenska samhället. Men även med detta stöd från arbetsgivaren och samhället måste man förutsätta att den enskilde som tar del av denna undervisning måste ägna fortsatta studier och fortsatt intresse åt språket, om han skall kunna behärska det på sådant sätt som naturligtvis är önskvärt. Jag tycker emellertid att det är glädjande att vi har kommit så långt att vi kan ta det här steget framåt, och jag tror att vi med det kan säga att vi ytterligare markerar att vi befinner oss långt framme när det gäller att ta vara på de utländska medborgare som kommer till vårt land. Som herr Svensson i Eskilstuna och andra har sagt — jag tror att alla är överens om det — är det till gagn för oss att vi har tillgång till den arbetskraften, speciellt i situationer då vi har svårigheter att fylla behovet på annat sätt. För att det inte skall uppstå några missförstånd vill jag säga till herr Nordgren och andra som har talat för möjligheten att i stället gå fram genom ett avtal, att den tiden nog är passerad vid det här laget. Det avtal som åberopas i reservationen 1 var en preliminär överenskommelse som träffades, men för att den skulle träda i funktion förutsattes att staten gick in med ett speciellt ekonomiskt stöd och ocks organisera upp det hela efter de riktlinjer som angavs i överenskommelsen. Vi har tagit ställning till framställningen efter vederbörlig remissbehandling. Under tiden från det att den preliminära överenskommelsen hade träffats fram till det att vi skulle ta ställning hade det pågått en fortsatt diskussion om de här frågorna. Vissa fackförbund hade lyckats träffa avtal som gick vida längre än vad denna rekommendation förutsatte. När vi avslog framställningen gjorde vi det alltså i medvetande om att man efter hand hade kommit att hävda allt starkare ambitioner än de som kom till uttryck i detta avtal. Jag ser det på det sättet att det avtalet inte finns längre, och därför är förutsättningarna att åberopa det och tänka sig att man kan lösa hela problemet med en sådan anordning inte till finnandes i dag. Herr Nordgren pekade på kostnaderna för företagen. Vi skall göra klart för oss att det är förenat med rätt betydande kostnader att ta på sig en sådan här uppgift, naturligtvis speciellt för företag som är beroende av utländsk arbetskraft. Jag skall inte i dag gå in på frågan om när vi skall lösa språkundervisningsproblemet för alla de invandrare som finns i landet, men det är alldeles klart att i vad avser företag där man har ett mycket stort inslag av invandrare gäller det för oss att finna en metod som inte ställer företaget i en alltför brydsam situation. Jag tror emellertid i motsats till herr Nordgren att man ute i arbetslivet är medveten om att det här kostar pengar, att det belastar företagen. De organisationer som har gett sin anslutning till en lösning genom lagstiftning har säkerligen varit väl medvetna om att det också innebär kostnader för företagen, men de har naturligtvis utgått ifrån att vi vinner så många fördelar. Jag skulle tro att just löntagarorganisationerna har ansett det vara så angeläget att få möjligheter att bryta ner språksvårigheterna att de har accepterat att det blir en viss ekonomisk belastning. Och det är självklart att de pengar som används för ett ändamål inte kan användas för någonting annat samtidigt. Herr Wirtén säger att vi har gått fram med den lösning som belastar företagen. Jag trodde att herr Wirtén visste litet bättre. Även den här anordningen betyder ju ganska höga kostnader för samhället. Det är kanske riktigt att skall man betala lönen så kommer man upp i ett belopp kring 3 000 kronor eller vad det kan röra sig om, men vi betalar 75 kronor per timme till varje studiecirkel och utgår då ifrån att man tar ut de här 240 timmarna. Antag att det är så lyckligt att det är tio deltagare i varje cirkel, vilket man nog inte kan räkna med som genomsnitt. Då har vi en kostnad för varje sådan cirkel på ungefär 18 000 kronor, och med ett visst bortfall i cirkeln kostar det staten omkring 2 000 kronor per deltagare som utbildas på detta sätt. Jag tycker det är nödvändigt att åtminstone till protokollet få anfört detta, så att inte herr Wirténs påstående — att vi så att säga har skonat samhället i detta sammanhang — får stå oemotsagt. Låt mig också knyta an till vad fru Laag tog upp här i diskussionen. Hon anmärkte på att det hade gjorts inskränkningar i fråga om beräkningen av stödet till studieförbunden. Då syftade hon väl på administrationsbidraget, som utgår till anordnare av cirklar. Jag har lagt märke till att detta har diskuterats med mycket stort intresse. Det har varit stora artiklar i tidningarna om att skolöverstyrelsen skulle ha försämrat villkoren. Naturligtvis har dessa frågor också varit föremål för intresse i departementet, där vi har haft att se till att det blivit en tillfredsställande lösning. Jag är emellertid något förvånad över att man har uppfattat de nya anvisningarna som så negativa. Vi håller fast vid att invandrarcirkeln har en bättre ställning än någon annan cirkel. Som jag redan har sagt går vi upp till ett belopp av 75 kronor per timme, då vanliga studiecirklar numera får nöja sig med 45 kronor och mera kvalificerade cirklar kan komma upp i ersättningar på 60 kronor i timmen. Just när det gäller invandrarna är alltså bidraget väsentligt större. Det har skett vissa förändringar. Numera utgår t.ex. tio kronor i administrationsbidrag för varje timme som det ordnas cirkel. Det var förut två kronor per deltagare. Men då är att observera att detta skall rymmas inom beloppet 75 kronor per timme, som är en maximering. Däri ligger lärarlön, administrationskostnader, visst bidrag till den uppsökande verksamheten, lokalkostnad osv. Det var förut vanligt att man stötte i taket och inte fick ut mer än de 75 kronorna. Med hänsyn till detta tror jag inte för min del att dessa förändringar kommer att innebära en reell försämring för studieförbunden. Jag tycker vi skall ge oss tid att vänta och se vad resultatet blir innan man så kraftigt fördömer den nya ordning som gäller, eftersom jag tror att den inte kommer att innebära någon försvagning av stödet till studieförbunden. Jag har inte för avsikt att förlänga den här debatten, men i anslutning till diskussionen om studieförbunden vill jag anknyta till vad herr Nordstrandh här pekade på. Den lösning som vi valde och som också utskottet helt har accepterat — att studieförbunden skulle fortsätta med denna verksamhet — har starka motiveringar. Vi fann, när vi undersökte detta på ett tidigt stadium, att det skulle ta sin tid att få en tillfredsställande ordning beträffande den kommunala vuxenutbild ningen. Olika alternativ övervägdes. Man tänkte sig att vi skulle kunna ålägga kommunen detta ansvar, och man räknade med att kommunerna i viss utsträckning sedan skulle kunna anlita studieförbunden. Vi laborerade med en rad olika lösningar men kom ändå fram till att vi i det här läget skulle ha de största förutsättningarna att få ett effektivt resultat om vi engagerade studieförbunden i denna verksamhet. De har naturligtvis bättre kontakt med samhällsfrågorna. Jag vågar säga att i en verksamhet som organiseras upp av en folkrörelse som ABF — det kan också vara någon annan — har man större förutsättningar att få en utbildning vilken motsvarar de anspråk som ställs ute i arbetslivet. Vi har inte velat utesluta några studieförbund. Herr Nordstrandh har tidigare tagit upp den här frågan och menat att vi med detta beslut kommer att skapa svårigheter för en del förbund. Ja visst, jag vet att det har varit tävlan om det här. Jag vill peka på att under alla omständigheter kvarstår ju den fria cirkelverksamheten. Det är tills vidare bara en mindre del av den totala invandrarutbildningen som kommer in under denna lagstiftning; den gäller ju enbart dem som får arbete. Vi räknar med att vidga den till att gälla även andra än anställda. Men vi har alla de övriga och de som vill bygga på språkstudierna, vilka naturligtvis kan ha förutsättningar att anlita cirkelverksamheten i övrigt. Detta gör att jag inte ser saken så, att det här skulle innebära ett allvarligt avbräck för andra organisationer och att en viss organisation skulle få monopolställning. Frågan om huvudmannaskapet har vi alltså löst på det sättet att vi tills vidare räknar med att de frivilliga bildningsorganisationerna väl skall fylla denna uppgift. Sedan kan naturligtvis ingen veta vad framtiden innebär. Vi har på andra områden sett hur det som börjat genom en folkrörelse så småningom blivit en samhällsuppgift. Men jag uppfattar inte situationen så att huvudmannaskapet nu behöver aktualiseras på annat sätt än att man säger att det kan skötas genom frivilligorganisationerna. Med detta tror jag att jag har svarat på de direkta frågor som ställts till mig i den diskussion som förevarit. Jag vill som sagt uttrycka glädje över att vi tar det här steget framåt, och jag räknar med att vi, när vi kommer tillbaka med de övriga delarna som gäller utbildningen av invandrare i svenska, skall kunna möta samma förståelse.
Herr talman! Jag tror, herr inrikesminister, att jag satt mig rätt väl in i den här frågan och är fullt medveten om de kostnader som ligger på staten när det gäller svenskundervisningen för invandrarna. Det har för övrigt redan under debatten angivits ungefärliga kostnader — jag har själv talat om dem i mitt första inlägg. Men vad jag sade var att de delar av invandrarutredningen som lägger nya uppgifter på staten har man icke tagit med i denna proposition. Jag exemplifierade det med att man inte tagit upp frågan om hur man skall stimulera hemmakvinnor att komma till den här undervisningen. Vi vet att det är just den gruppen som kanske framför allt behöver få en stimulans till svenskundervisning. Jag exemplifierade vidare med att förslaget om analfabetundervisning icke heller tagits upp, och samma sak Frågorna om de här problemens handläggning har inrikesministern icke svarat på, och mina frågor om regeringens viljeinriktning härvidlag står därför kvar. När det gäller den fjärde punkten som jag exemplifierade med, nämligen den om huvudmannaskapet för svenskundervisningen för invandrarna, fick jag — som jag tolkar det i varje fall — ett negativt svar. Jag uppfattar inrikesministern så att man tills vidare och på obestämd tid kommer att arbeta helt med de fria studieförbunden. Det är en i förhållande till utredningens betänkande avvikande mening, och jag kan för min del bara beklaga att man inte har anammat det förslag som vi har lagt på den här punkten. Jag tror att det hade varit till fördel att den allmänna grundutbildning för invandrare som det här är fråga om i likhet med vad som gäller för den svenska befolkningen hade lagts under kommunalt huvudmannaskap.
Herr talman! Jag hade i första hand väntat mig ett förtydligande av utskottets skrivning i vad gäller min motion men har nu av inrikesministern fått en redogörelse för den problematik som jag berört. Jag kan ju knappast vänta mig att inrikesministern skall uttala sig om inrikesutskottets betänkande, men jag tycker ändå att jag av statsrådet har fått en försäkran om att man ser ganska allvarligt på dessa frågor. Jag skall här inte gå in i debatt om bidraget till studieförbunden innevarande budgetår, men det bidraget bör kanske räknas på ett något annat sätt, eftersom det har förändrats från ett bidrag per deltagartimme till ett bidrag per studietimme, en ändring som medför en rejäl sänkning. Men vad jag i första hand avsåg med min motion var att ta upp problemet om de nya arbetsuppgifter som tillkommer i och med den centrala registreringen.

Det gäller de invandrare som av arbetsgivaren får ledighet och lön när de studerar.

I det senare fallet föreligger ju än så länge frihet. Jag konstaterar att inrikesministern tycker att det är fullt i sin ordning att friheten att välja nu tas ifrån en stor del av våra invandrare.

Herr talman! Jag är litet besviken på herr Nordgren. Vad jag här tillkännagav var ju att det vi nu diskuterar är en kostnadsfaktor som inte är utan betydelse. Och jag sade i sammanhanget att vi får vara inställda på flera kostsamma åtgärder framöver, men det ligger i sakens natur när utskottet har gjort en beställning om ett nytt förslag och vi har bestämt oss för att åtgärderna skall genomföras. Då måste det naturligtvis kosta pengar. Det kommer vi inte ifrån. Vi skall inte överdriva det här, herr Nordgren. Jag har redan påvisat att en mycket stor del av kostnaderna bärs av staten och kommer att bäras av staten i framtiden också. Det är självbedrägeri att tro att vi kommer ifrån kostnaderna om vi säger att företaget helt skall hållas utanför och att pengarna skall tas ut skattevägen. Det kan väl inte vara någon lösning som tilltalar herr Nordgren — på det sättet kan man inte trolla bort det faktum att detta är en belastning, som vi självfallet måste ta. Till herr Wirtén vill jag säga att vi är medvetna om att förslaget när det gäller studieförbunden innebär ett avsteg från utredningens förslag. Jag har inte sett det som det mest väsentliga, utan det är att få till stånd en utbildning. Visar det sig att denna lösning ger ett tillfredsställande resultat — om jag har förstått det rätt är studieförbunden ambitiösa och vill gärna fylla sin uppgift här på ett riktigt sätt — kan jag inte se att det finns anledning att gå ifrån den. Men det får som sagt framtiden utvisa. utbildning jag skall inte ännu en gång låta mig förledas att tala om Ivfallet en sak som får behandlas på vanligt sätt i kostnaderna är sj budgetarbetet nu i höst, och resultatet av den hanteringen kan vi inte se förrän i januari.

Herr talman! Jag hade tänkt börja med att något gransk som ligger bakom herr Nordgrens yrkande om avslag på propositionen Jag skall göra det mycket kortfattat, eftersom herr Svensson i Eskilstuna och även inrikesministern redan berört dem. Jag kan först bekräfta vad herr Svensson i Eskilstuna sade om mitt ställningstagande i invandrarverket till frågan om undervisning för de i näringslivet anställda. Jag skall göra en reflexion: Vi vinner ingenting på att i de ganska komplicerade och svåra frågor som gäller våra invandrare försöka skapa motsättningar mellan den invandrade arbetskraften och den svenska arbetskraften. Vi kanske i stället skall erinra oss att den invandrade arbetskraften i regel kommer till oss i en ålder då de och deras jämnåriga i Sverige redan fått en grundutbildning. Att vi då måste se till att de får lära sig svenska för att de i näringslivet skall kunna uträtta det som näringslivet och vi förväntar att de skall göra tycker jag är ganska naturligt. De utgifter detta medför måste självfallet belasta vårt samhälle på ett eller annat sätt. Att kostnaderna i det här fallet enligt propositionen kommer att erläggas av företagarna har jag inget att erinra mot. Sedan några synpunkter på propositionen. Jag tyckte att utskottets vice ordförande, herr Fagerlund, var alltför blygsam i sina anspråk när han, om jag fattade rätt, konstaterade att propositionen i stort sett överensstämde med invandrarutredningens förslag. Herr Fagerlund tillade att det bara är en enda sak den tar upp, och det stämmer; detta är onekligen ett delförslag. Men nog är det mycket som skiljer propositionen från invandrarutredningens förslag. Jag har inget att erinra mot det som står i propositionen, utan det är det som fattas i propositionen som jag skall ta upp. Det här förslaget, som i stort sett inte är särskilt komplicerat, har framkallat tolv motioner. Det borde kanske ge inrikesministern en tankeställare, även om uppslutningen kring själva förslaget är stor och i stort sett fullständig. Det är åtskilligt som fattas i förslaget, och jag är fullt på det klara med att det måste — som inrikesministern också säger komma ett kompletterande förslag. Jag hoppas att det kommer så fort som möjligt. Vad det skall innehålla har flera talare varit inne på — bl.a. herr Wirtén när han redovisade förslaget i motionen 1755, som jag också står som undertecknare av. Det är till att börja med frågan om huvudmannaskapet för utbildningen. Jag skall inte på något sätt klassa ner studieförbunden och deras verksamhet. De har gjort en bra insats i många fall. Kanske har de misslyckats något just när det gäller svenskundervisningen för invandrarna. Det är väl inte heller så underligt, för vi kan väl knappast tänka oss att till studieförbunden flytta över en grundutbildning liknande den som ges till våra svenska ungdomar. Jag tror för min del att huvudmannaskapet måste övergå till kommunernas vuxenutbildning, och jag är besviken över att det inte gick att lösa den frågan nu. Jag hoppas att det kommer en ny proposition så fort som möjligt.

Nr 131 Tisdagen den 5 december 1972 framställa något avslagsyrkande — är registreringen av invandrarna. Man SS — Skall ha mycket starka skäl för att vidta en sådan åtgärd. Jag tror att en Rätt till ledighet 6 .

Herr talman! Som ett par talare redan förut i dag har påmint om, har riksdagen antagit principer som är långtgående, nämligen att invandrarna skall beredas en med befolkningen i övrigt jämbördig ställning. Det var och är fortfarande ett utomordentligt viktigt ställningstagande, som vi med olika insatser måste försöka att leva upp till. En av de viktiga insatserna är den vi i dag diskuterar, nämligen att invandrarna skall få möjlighet att lära sig svenska, att någorlunda kunna läsa och tala svenska. Den försöksverksamhet som har bedrivits under ett antal år i studieförbundens regi har varit värdefull, och många goda insatser har gjorts, vilket förut har sagts. Men ändå har det visat sig att de varit otillräckliga, och det kan finnas flera skäl härför. Jag skall dock bara peka på ett, nämligen att invandrarna inte har orkat med att både ha sitt ordinarie arbete och läsa svenska på kvällarna. Därtill det tycker jag oc är viktigt — måste de orka med den påfrestning som det innebär att bryta upp från sitt gamla hemland och försöka bo och finna sig till rätta här i vårt land. Det har alltså visat sig — jag vill säga det än en gång — att arbete, studier och anpassning för många har varit för ansträngande. Därför är denna proposition om svenska på betald arbetstid att hälsa med stor tillfredsställelse. Den ligger också i linje med vad invandrarutredningen föreslår. Det bör vara ett gemensamt intresse för invandrare, arbetsgivare och invandrarnas arbetskamrater. Därför är jag, om jag uttrycker mig lindrigt, förvånad över att höra herr Nordgren, som endast ser nackdelarna för arbetsgivarna, att det kostar pengar. Visst kommer det att kosta pengar för arbetsgivarna. Men enligt min åsikt är fördelarna uppenbara också för arbetsgivarna, nämligen att arbetstagarna kan förstå och läsa svenska och därmed också de föreskrifter som finns på olika arbetsplatser. Därigenom kan arbetstagarna förebygga många misstag i arbetet och den irritation som ju så ofta förekommit i samarbetet med de svenska arbetskamraterna. Inte minst viktigt är möjligheten att förebygga olycksfall och tillbud till olycksfall. Liksom andra har sagt tidigare hoppas jag att moderaternas ställningstagande här inte skall vara representativt för de svenska arbetsgivarna. Jag tror inte att så är fallet. Det förslag vi har att ta ställning till i dag är, som också har sagts tidigare, sådant att inte alla nås av det. Jag tänker då naturligtvis först och främst på invandrarfamiljerna. Invandrarhustrurna blir lätt isolerade i hemmet och lär sig också svenska i regel långsammare än övriga familjemedlemmar gör. På det sättet blir de ännu mer isolerade. Vi bör då också tänka på att de spelar en annan roll här än de gjorde i sin ursprungsmiljö, i varje fall när det gäller de familjer som kommer från de sydligare länderna.

Man får då inte glömma bort att man t.ex. måste ordna barntillsynen. Jag tror också att man för att få med de hemarbetande kvinnorna måste bedriva en uppsökande verksamhet och dessutom ha någon form av stimulansbidrag. Vidare har vi i frågan om huvudmannaskapet och vem som skall ha ansvaret för verksamheten. För mig är det fullt naturligt att det bör vara samma huvudman för svenskundervisningen och för grundutbildningen i Övrigt, varigenom garanteras en kvalitet som är jämbördig med all övrig grundutbildning. Kommunernas skolstyrelser bör följaktligen också sörja för att de inom kommunen boende vuxna invandrarna får denna svenskundervisning. Detta är, som det sagts av flera talare här, också vad invandrarutredningen föreslår. Nu föreligger det emellertid inte några sådana förslag, utan utskottet skriver att man får pröva detta vid ett annat tillfälle. Om jag tolkar utskottet rätt ser man ganska positivt på förslaget, även om man inte tar ställning för det. Jag tycker att om man skall ändra huvudmannaskapet, bör det göras nu, när man övergår från försöksverksamhet till en verksamhet i fastare former. Naturligtvis är, som förut har sagts, förslaget inte fullständigt — man når inte alla. En välvillig tolkning av utskottets skrivning är att man kanske kan tänka sig annat huvudmannaskap i nästa etapp. Ändå säger inrikesministern att vi har löst problemet tills vidare. Därmed ger han inte särskilt mycket på hand för att det i nästa etapp också skall bli ett annat huvudmannaskap.